Herr talman! Jag står faktiskt för påståendet att svensk livsmedelsindustri, företrädd av jordbruksmonopolen, inte har någon offensiv strategi inför framtiden. Jag tycker att vi har fått ett tydligt bevis på detta. Vilka var de första som hyllade utskottets förslag om att återgå till en exportsubventionering? Jo, jordbruksmonopolen och LRF. Jag har tidigare citerat en annan aktör, som inte är hänförlig till jordbrukskooperationen och som var starkt kritisk mot era förslag om att återinföra exportsubventionerna. Jag förstår mycket väl. Jag har deltagit i debatten utanför det här huset och ställt ungefär samma frågor som jag gjorde i mitt anförande. När LRF och förädlingsindustrin ställs inför dessa frågor försöker de naturligtvis gömma sig bakom olika villkor. Man säger, precis som Ingvar Eriksson, att man måste ha samma villkor som industrin i EG. Då skulle det gå att sälja varor. Det här kan naturligtvis inte stämma. Olikheten består i att EG har exportstöd för vissa produkter, medan vi har avskaffat stödet för lågförädlade bulkvaror. Däremot har vi fortfarande kvar systemet för förädlade varor. Problemet för industrin är att man i vårt system tar ut avgifter från industrin. Det tycker man naturligtvis inte om. Man vill ha ett system med exportstöd som finansieras av skattebetalarna. Det blir billigare för företaget. Vi har inget emot att stödja att svensk livsmedelsindustri vill exportera. Det finns redan i dag ett stöd. Vi var rörande överens om det i det livsmedelspolitiska beslutet. Men det är inte så jordbruksmonopolet vill ha det. De andra aktörerna är starkt kritiska till era tankegångar att införa direkta exportstöd som betalas av skattebetalare och konsumenter. Det är detta som är skillnaden. Jag fick på det sättet också ett bra bevis för det jag påstår, nämligen att jordbruksmonopolen i jordbruksutskottet har en god bundsförvant i moderaten Ingvar Eriksson.
Herr talman! Jan Fransson tar återigen i och talar om att jordbruksmonopolet har en god bundsförvant i mig. Jag kan en hel del om jordbrukskooperationen. Men, Jan Fransson, man kan faktiskt inte kalla det för monopol i dag. Det är hård konkurrens även med företag utanför jordbrukskooperationen. Som jag tidigare har påpekat har vi också slagit fast vikten av konkurrens för utvecklingen. Det står i det tidigare betänkandet, och riksdagen har redan fattat beslut. Även om vi skall välja resonemanget om olikheter är det t.ex. ett faktum att EG har ett exportstöd när det gäller ost på 13--15 kr. per kilo. Sverige har inget sådant stöd alls. EG har ett något högre importskydd än vad Sverige har. Var och en begriper att konkurrensförutsättningarna inte är så stora. Det leder till att svensk livsmedelsindustri krymper på det området. Så ser situationen ut. Det är sådana saker som omställningskommissionen måste se över. Det innebär inte att vi har gjort en direkt beställning. Vi överlämnar i dag ansvaret till kommissionen, som får se över dessa frågor för att undvika den förledande och förljugna debatt som har skapats ute i samhället. Den leder verkligen inte fram till fakta. Vi har nu en period fram till EG-inträdet. Vi borde då gemensamt ha kraft och förmåga att åstadkomma förutsättningar för att svensk livsmedelsproduktion, som nu är stadd i utveckling inför det nya, kan hävda sig så pass bra under mellanåren att man framgångsrikt kan fortsätta med denna produktion i EG. Jag tror att det blir tuffa år nu. Vi måste dock försöka skapa rimliga förutsättningar. Vi har inte varit ute efter något annat. Det skall gälla samma förutsättningar både för företag i lantbrukskooperationen och företag som står utanför.

Herr talman! För att svara på frågan om det här var en gentjänst till LRF kan jag väl säga att beträffande vad som hände före valet har vi från centerpartiets sida egentligen ingenting att tacka LRF för. Jag kan inte se att man stöttade oss speciellt i den situationen -- snarare var det ju tvärtom. Diskussionen om exportstödet gäller jordbrukets möjligheter att, precis som Jan Fransson var inne på tidigare, komma ut på Europamarknaden. Det är inte så enkelt som Jan Fransson försökte säga tidigare, att det bara är att gå ut och sälja, om man har en konkurrent med helt annorlunda profil. Man måste med den situation som råder på världsmarknaden och med de förutsättningar som gäller inom EG också få ett stöd från staten i det här sammanhanget. Man har också redan fått ett litet stöd i form av de 60 miljoner som jordbruksdepartementet har tillskjutit för att stödja export av högförädlade livsmedel. Jag tror att det är oerhört viktigt för att kunna utnyttja den kapacitet som vi har inom industrin och inom jordbruket att vi kan komma ut och sälja på marknaden. Det är orsaken till att vi arbetar med dessa frågor. Det är inte fråga om några gentjänster till någon, utan omtanke om en näring, om Sverige som land, om vårt landskap och om bönderna.

Fru talman! Vi folkvalda har nu mer eller mindre eniga återupplivat -- eller står i begrepp att återuppliva -- en gammal europeisk sedvänja, som i historieböckerna benämns som folkvandringar. På den tiden var det befolkningstillväxt, dåliga skördar eller krigiska grannar som startade detta fenomen. I dag är det tyvärr det vart femte år återkommande försvarsbeslutet, som föranleder processens begynnelse under det ständigt återkommande härskri som förkunnar att allt som sker kan och bör förlåtas av eftervärlden, då det skedde i den goda och näst intill av vår herre sanktionerade förhoppningen att det skall spara pengar. Att man har gamla facit sedan tidigare flyttkaruseller, som visar på noll i besparingskolumnen, är det ingen som fäster sig vid på allvar. Nu är vi väl alla, och även vi nydemokrater, överens om att det svenska försvaret har haft en för stor kostym och att den måste krympas väsentligt för att nödvändig materielförnyelse skall kunna ske. Men ett försvarsbeslut borde vara bättre berett. Varje nedläggning borde ha nagelfarits grundligare än vad som har gjorts. Anders Björck sade i höstas att ett försvarsbeslut skulle tas fram före sommaruppehållet. Det är väl i och för sig inget fel att vara beslutsam och ambitiös, men jag och även andra nydemokrater tycker att detta i vissa fall har skett på bekostnad av det sakliga som beslutet berör. När man förbereder ett försvarsbeslut och går in i arbetet med ambitionen att spara pengar synes ett beslut om att lägga ner Almnäs/Ing 1 etablissemanget som ett föga underbyggt -- t.o.m. som ett på gränsen till dåraktigt -- beslut. Att ett starkt engagemang av ingenjörstrupper i och kring Stockholm behövs vid ett överraskande strategiskt överfall är väl alla överens om, kanske t.o.m. ÖB och andra militära potentater som har valt att vara tysta i behandlingen av detta ärende -- en tystnad som känns väldigt konstig då man känner till militärens strävan och önskan efter ny materiel, dit väl rimligtvis även en utbildningsplattform i form av Europas modernaste ingenjörsregemente borde räknas. Att Ing 1 i dag ligger på rätt ställe är odiskutabelt. Närheten till Stockholm med allt vatten och alla broar är en borgen så god som någon för regementets existens, eller borde i alla fall vara det. Det finns broar vid Stäket, som är oumbärliga för Kungsängens infanteri när det skall ut till Arlanda för att försvara flygfältet eller omintetgöra landsättning av främmande trupper där. Mellan Strängnäs och Enköping finns det en bro, vars försvinnande skulle hindra en insats mot Enköping av P 10-styrkorna, som även får sin handlings och rörelsefrihet begränsad av att broarna i Södertälje med all sannolikhet försvinner vid ett strategiskt överfall. Detta scenarium får lätt till följd att det enda som det stolta pansarregementet i Strängnäs kan försvara är Strängnäs egen domkyrka. Det här är den operativa biten, som höga svenska militärer vill bortse ifrån, emedan man tror att det efter 10 år skulle börja synas en liten vinst av Ing 1:s nedläggning. Vi får i sådana fall hoppas att en eventuell framtida angripare är så finkänslig att han tar hänsyn till Bengt Gustafssons debet och kreditjonglering, och att den lede fienden inte lägger in en massa militära och operativa finter i ett angrepp mot vårt land och Stockholmsförsvar, vilket är framsprunget ur ett föga militärt, men väl så effektivt ekonomiskt tänkande -- ett ekonomiskt tänkande som slagit snett även den här gången. Om man i stället hade lagt ned det gamla regementet Ing 2 i Eksjö, hade det gjorts en besparing på 156 miljoner fram till år 1995. Detta kan härledas till en utebliven flyttkostnad och ett uteblivet investeringsprojekt i form av lokaler vid Ing 2, som naturligtvis inte i dag kan härbergera fältarbetsskolan, vilken flyttas dit från Ing 1. Sedan börjar det naturligtvis att kosta att behålla Ing 1, men inte mer än att det omkring år 2002 fortfarande finns en rejäl vinst kvar -- 107 miljoner har det uppgivits för mig. Men det är självklart att nedläggningen av Ing 1 kommer att ge en vinst. Jag är tämligen säker på att mina barnbarn kommer att få uppleva den dagen, om de inte dör alltför tidigt. Också jag är medveten om det gamla beprövade argumentet att fredstida utbildning på utbildningsplattformar ej är detsamma som krigsorganisation. Samtidigt höjs många röster om att det är väldigt viktigt för förbanden att ha god lokalkännedom, vilket inte Stockholmsförbanden får om de utbildas i Eksjö. Såväl den sociala miljön på regementet som det faktum att dess läge mitt i Sveriges tätaste befolkningskoncentration gör att det blir korta billiga resor för de värnpliktiga är någonting som talar för dess bevarande. Vidare kan det aldrig vara fel att ha en anhopning av ingenjörsmateriel och soldater på plats redan i fredstid, stationerade i det område där deras insats kan behövas i händelse av ett överraskande strategiskt anfall. Fru talman! Vi lever i en värld som präglas av ett bedrägligt lugn, baserat på myten om den sovjetiske jättens fall, men vi bortser i stora stycken från den krassa verkligheten och utvecklingen i det som vi i dagligt tal kallar för OSS-staterna. Vi skall ej glömma att det bara några tiotals mil från Stockholm finns länder som mer eller mindre är ockuperade av främmande makts styrkor -- ingen behöver väl tvivla på att jag menar baltstaterna. Vad detta och de inre oroligheterna i de forna sovjetstaterna kan leda till, kan vi bara spekulera i, men till skillnad från Sture Ericson tycker jag inte att situationen inbjuder till något odelat lugn. Med detta oförutsägbara scenarium framför ögonen känns det ej rätt för mig och vårt parti att lägga ned flygflottiljen F 13, en flottilj som en längre tid fungerat som vårt förlängda synorgan med ögonen främst riktade österut. Motivet till nedläggningen är det som alltid åberopas i dessa fall, nämligen ett krav på att spara pengar. Det som gör oss nydemokrater så frågande angående riktigheten i detta beslut är de fakta som redan på ett tidigt stadium talade för det kloka i tanken att man borde söka koncessioner på de flottiljer som man ämnade ha kvar i framtiden. Det kan inte vara fel att veta vad man gör, även om det till äventyrs handlar om militära spörsmål. Vad gör man om koncession ej blir beviljad i t.ex. Uppsala? Accepteras det faktum att det i så fall inte kommer att finnas någon flygflottilj stationerad i fredstid mellan Söderhamn och Ronneby? Att skylla den uppkomna situationen på nydemokrater och socialdemokrater, vilket har förekommit, är ett för regeringspartierna föga trovärdigt sätt att köpa avlat för sitt inte helt genomtänkta handlande. Det hela bottnar i en djupt förankrad misstro till ansvariga militärers förmåga eller vilja till att spara pengar i syfta att rädda kvar samtliga flottiljer tills de för framtiden så viktiga koncessionsprövningarna är gjorda. I stället väljer man alternativet att ta bort F 13, en flottilj där stora investeringar har gjorts just i syfte att förbereda för införandet av JAS-systemet och där även betydande miljöinvesteringar har gjorts i syfte att undanröja besvär vid en framtida miljöprövning. Att sedan en del av de ekonomiska problemen beror på beslutet att behålla F 6 kan man ej förneka, men om sanningen skall fram så har det funnits tid att nagelfara det ekonomiska problemet på ett mera seriöst sätt än att panikartat klockan fem i tolv lägga ner en väl fungerande och för försvaret från operativ synpunkt nästan ovärderlig flygflottilj. Ny demokrati har visat tydliga signaler om sitt handlande,sina motiv och sitt tänkande genom motioner både från den allmänna motionstiden och i samband med att vi motionerat med anledning av försvarspropositionen. Om den borgerliga utskottsgruppen hade låtit bli att låta sig styras av en tidningsartikel i Svenska Dagbladet -- vilken talade om en underfinansiering av flygvapnet, om man behöll bägge flottiljerna -- och i stället litat på sin försvarsminister, Anders Björck, som ville ha kvar bägge flottiljerna, hade ej denna situation uppkommit. Genom detta handlande har man även tagit bort det för militären i sammanhanget så viktiga incitamentet att spara pengar i syfte att rädda F 13. Då det även i sammanhanget hela tiden dyker upp trovärdiga siffror som talar om hur små besparingarna i realiteten blir och vilken enorm flyttkarusell som dras i gång inom flygvapnet, blir man mer och mer benägen att tro att det klokaste i detta läge vore att genom besparingar och rationaliseringar inom flygvapnet låta F 13 vara kvar. Rapporten som riksrevisionsverket nyligen släppte talar om ett enormt resursslöseri inom armén på grund av bristande inköpsrutiner. Varför finns inte denna rationaliseringspotential inom hela försvarsorganisationen? Låt de unga regementsoch flottiljchefer som påstår att den potentialen finns stå upp till bevis i det ädla syftet att spara på skattebetalarnas pengar och att slippa onödiga nedläggningar av strategiskt viktiga förband. Fru talman! Om man bortser från det felaktiga i att lägga ned Ing 1 och F 13, samt det delvis stora frågetecknet som nedläggningen av luftvärnet i Göteborg utgör, finns det en grundtanke i propositionen som tilltalar oss nydemokrater på ett angenämt sätt, nämligen tänkandet som bottnar i en rejäl tekniksatsning och en föryngring av försvarets materiel. Det är en åtgärd som efter Gulfkriget visat sig vara nog så riktig. Med facit i hand kan vi konstatera att kvantitet inte är allena avgörande, utan att det i dag med den moderna teknik som finns tillgänglig är minst lika viktigt med kvalitet och tillgänglighet på utrustning. Det är kanske inte alltid så klokt att ge MKG låg prioritet i vad gäller utrustning, en tanke som försvarsstaben borde ta till sig när man resonerar om hur försvaret på Gotland skall bedrivas. Det som inte klaras av ute på ön får fastlandstrupperna ta som en extra börda. Glädjande i sammanhanget är även den satsning som görs på materialprojekt och som gynnar den svenska försvarsindustrin. Försvarsindustrin ser vi inom Ny demokrati som en av de viktigaste komponenterna inom försvaret. Redan under andra världskriget med dess avspärrning bevisades värdet av en väl fungerande inhemsk försvarsindustri. Sverige var till följd av en lättsinnig tolkning av 1925 års försvarsbeslut nästan tandlöst. Inom loppet av ett par tre år kunde vi emellertid bygga upp ett försvar som på grund av sin storlek, kvalitet och materielförsörjning verkade avskräckande, vilket med all säkerhet bidrog till att vi ej blev angripna trots att kriget rasade alldeles i vår närhet. Om vår försvarsindustri skall kunna överleva i en alltmer krympande internationell militärmaterielsfär, krävs det att vi backar upp den och att vi behandlar den som vilket annat för landet viktigt företag som helst. Vi får inte ständigt utsätta försvarsindustrin för den så ofta i dessa fall förekommande dubbelmoralen och det ständigt pekande finger som höjs när en vapenaffär offentliggörs. Förutom detta krävs en vapenexportlagstiftning som främjar att samarbete med utländsk försvarsindustri underlättar genom kontinuitet som kan garanteras vid projekt och efterföljande handel med tredje land. Vidare bör lagen ändras till ett generellt ja till vapenexport, naturligtvis med vissa undantag. Det är inte moraliskt att bedriva vapenexport under en täckmantel som säger nej till export men som medger vissa undantag. På detta sätt skulle det vara lättare för svensk försvarsindustri att öppna nya marknader i en omvärld som präglas av ett för branschen hårdnande klimat. På sikt kan detta innebära att vår försvarsindustri stärker sin ställning både hemma och internationellt, och att man på detta sätt underviker att i framtiden få ett omättligt svart hål som det måste ösas skattekronor i för att vi skall kunna behålla försvarsindustrin. Inom Ny demokrati vill vi även framhålla vikten av det viktiga arbete som faller inom ramen för totalförsvarets civila del, och vi ser med glädje fram mot den utredning som skall belysa civilförsvarets roll i vårt framtida samhälle, en roll som vi tror kommer att få större betydelse på grund av problem i vår närhet som man tidigare blundat för. Då vi är väl medvetna om att den militära delen av totalförsvaret ej fungerar utan ett väl fungerande civilförsvar, skall vi försöka medverka till att balans erhålls mellan ekonomi och framtida uppgifter. Vi vill samtidigt ge frivilligorganisationerna en eloge för deras uppoffrande och samhällsnyttiga arbete. Fru talman! I Ny demokrati är vi i stort sätt nöjda med propositionen, med vissa nämnda undantag, och jag skall ej längre ockupera talarstolen utan avsluta med att säga att vår ambition när vi gick till detta försvarsbeslut var att vi vill bidra till att militären skall få arbets och planeringsro, vilket vi anser är nödvändigt. Ett faktum är dock att vi har översett med en hel del saker som i mån av mer tid borde ha utretts bättre, men som vi gjort avkall på. Med hänsyn till vad som har anförts, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 19, 23 och 25, och under förutsättning att motion 23 blir bifallen yrkar jag även bifall till motion 24.

Fru talman! Det försvarsbeslut som riksdagen sent i eftermiddag kommer att fatta är ett lika efterlängtat som bra försvarsbeslut. Försvarsutskottets betänkande vittnar, till skillnad från den beskrivning Sture Ericson tidigare lämnade, om att regeringens proposition på så gott som alla punkter har antagits av utskottet. I några fall, som också påpekades, har justeringar gjorts. Och det är inte några märkvärdiga eftergifter, det är inga bakläxor, utan utskottet har helt enkelt ställt sig i så väsentliga delar bakom propositionen till riksdagen att försvarsministern torde kunna uppfatta utskottets ställningstagande som ett glädjande besked. Jag vill nu, till skillnad från de andra talarna som varit uppe, något erinra om de grundläggande värderingar varom vi är överens och som ligger bakom de mera praktiska arrangemangen kring krigs och fredsorganisationen. Jag vill då erinra om att riksdagens partier är eniga om den svenska säkerhetspolitiken, och jag återger några rader från propositionen och utskottsbetänkandet. Således syftar Sveriges säkerhetspolitik till att bevara vårt lands frihet och nationella oberoende. Vårt säkerhetspolitiska mål är att i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga en handlingsfrihet för oss att -- såsom enskild nation eller i självvald samverkan med andra länder -- kunna utveckla vårt samhälle i politiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och i varje annat avseende. Ett viktigt inslag i säkerhetspolitiken är att utåt verka för avspänning, nedrustning, samarbete och demokratisk utveckling. Ett centralt delmål är därvid att bidra till fortsatt lugn och stabilitet i Norden och angränsande områden, med yttersta syfte att minska riskerna för att Sverige dras in i krig eller konflikter. Säkerhetspolitiken formas i ett samspel mellan utrikespolitiken och försvarspolitiken. Det är självklart att den svenska säkerhetspolitikens utformning också förändras i ett Europa som förändras. Den nya politiska situationen skapar nya möjligheter för deltagande i utrikes och säkerhetspolitiskt samarbete med andra europeiska stater. De strategiska realiteterna i det nordeuropeiska och nordatlantiska området innebär dock att den hårda kärnan i vår säkerhetspolitik fortfarande är den militära alliansfriheten med dess skyldighet att upprätthålla en betryggande försvarsförmåga, för att vi skall kunna vara neutrala i händelse av krig i vårt närområde. Ingen annan försvarar Sverige, och vi försvarar bara Sverige, sägs det i några värdeladdade rader från propositionens säkerhetspolitiska avsnitt, som utskottet enigt står bakom. Vidare säger utskottet: Den svenska utrikespolitiken är en del av säkerhetspolitiken och syftar till att främja en fredlig utveckling i vår omvärld, liksom att i vidare mening främja och tillvarata Sveriges säkerhetsintressen. Fru talman! Underlaget för dagens riksdagsbeslut, regeringens proposition, har tagits fram på mycket kort tid och utan det traditionella kommittéarbetet. Nödvändigheten av att få ett försvarsbeslut tilläts denna gång väga tyngre än att man vid framtagningen av beslutet följde ett mera vanligt mönster. Att fästa så stor vikt vid att det blev ett försvarsbeslut var i sig ett viktigt ställningstagande och i hög grad tillägnat försvarsmaktens anställda. De hade länge nog väntat på ett försvarsbeslut -- man behövde fast mark under fötterna. Nu får försvaret och försvarsindustrin arbetsro efter flera år av politisk beslutsvånda. Jag skulle kunna säga till Robert Jousma, som för en stund sedan tyckte att det hade varit skäl att bereda ärendet längre och mera omfattande, att det finns drag i Robert Jousmas tankegång som tyder på att tideräkningen började i höstas, då Robert Jousma kom till riksdagen. Men det finns en bakomliggande tid, Robert Jousma, då vi har sysslat med försvars och säkerhetspolitik. Den är vi andra beredda att tillgodoräkna oss. Jag hoppas att ett signum för dagens försvarsbeslut skall vara att de givna förutsättningarna, såväl vad gäller materiellt innehåll som ekonomi, skall kunna gälla under försvarsperioden. Eventuella tillkommande delbeslut får inte som tidigare kilas in i de ekonomiska ramarna. Vi skall ha rent på bordet mellan oss och de myndigheter som skall tillämpa försvarsbeslutet. Det är en stor skillnad mellan det jag nu säger och tidigare försvarsbeslut. Nu har försvaret getts en stabil men, vill jag säga, hårt pressad ekonomisk ram att rätta sig efter under de närmaste åren. Kraven på rationaliseringar inom försvaret är hårda och kommer att vara hårda men enligt min bestämda mening inte orimliga. I uppvaktningar hos försvarsutskottet och i debatten kring det förestående beslutet har det framskymtat att ytterligare rationaliseringseffekter i besparande syfte går att göra. Oaktat att dessa besparingar nämnts som motiv för att undvika förbandsförändringar, utgår jag från att militärledningen mycket noggrant kommer att ta fasta på och granska dessa besparingsmöjligheter. Det bör noga prövas vad de är värda. Det bör synas om de är debattinlägg, hastigt tillkomna, eller om de har fast substans i sig. Från utskottets sida är vi naturligt nog nöjda med att förbanden anvisar besparingsmöjligheter -- så mycket mer som det ekonomiska underlaget försvagats med drygt 100 milj.kr. i förhållande till propositionens förslag, då utskottet föreslår en nedläggning av F 13 i stället för F 6. Då jag ändå berör de ekonomiska frågorna vill jag framhålla att jag inte betraktar det med 7,3 miljarder kronor, över femårsperioden, höjda ramanslaget som annat än en viss justering av de under en 20-årsperiod alltmer urholkade svenska försvarsanslagen. Medelstillskottet skall ses som en bromskloss i en försvarsekonomisk utförsbacke. Vi har under en 20-årsperiod befunnit oss i en utförslöpa då andra länder, under samma tidsperiod, ökat sina anslag till försvaret med, i vissa fall, 40--50 %. Det är i det perspektivet som det här ökade anslaget skall ses. Fru talman! I klarhetens intresse tänkte jag beröra några kanske inte så stora men ändå intressanta enskildheter i utskottsbetänkandet. En sådan är pensionsfrågan för yrkesofficerskåren. Utskottet har ingående diskuterat frågan om åldersstrukturen inom officerskåren. Utskottet har därvid konstaterat att generaldirektören Mundebos förslag om höjd pensionsålder passar försvaret synnerligen illa. Det är i stället viktigt att åtgärder som leder till avgångar före pensionsåldern kan presenteras och uppvisa en effekt innan frågan om att höja pensionsåldern över huvud taget förs på tal. Det är dessutom av säkerhetspolitiska skäl av stor betydelse att åldersstrukturen inte försämras inom försvaret. Utskottet lägger med andra ord, trots vår aktning för de avtalsslutande parterna, betydande kallsinnighet i dagen inför förslaget om att höja pensionsåldern. I fråga om förråds och förplägnadsvärnpliktiga har utskottet följt regeringens principförslag. Nu återstår att invänta pliktutredningens uppdrag som skall redovisas i höst och som skall klarlägga hur många soldater som behövs och hur genomförandet skall ske. En viktig och grundläggande princip är att det enbart är krigsorganisationens behov av värnpliktiga som skall tillgodoses. Det skall vara styrande för såväl antalet värnpliktiga som för utbildningens innehåll. Jag vill nämna det beredningsarbete som utskottet föreslår skall inledas efter detta försvarsbeslut. Jag anser att det ligger väl i linje med försvarsministerns avsikter. Sture Ericson har ju berört denna fråga. Oppositionen är ju alltid glad åt att kunna utöva inflytande i så måtto att man är med och gör ett tillkännagivande. För dem som företräder regeringen är det mer naturligt att lita på att regeringen skall återkomma med den typen av beredning när tiden är inne. Att vi inte har varit särskilt motstridiga på den punkten är mer ett uttryck för att vi inte har sett det som särskilt prestigefyllt att göra en eftergift för den frågan -- så mycket mer som den är i faggorna. Till skillnad från vad Sture Ericson har sagt om att vara full av prestige, är det snarare avsaknaden av prestige som har fört oss fram till att göra ett sådant tillkännagivande. Den parlamentariska beredningens uppgift är inte, som då och då har sagts, att komplettera försvarsbeslutet utan att kontinuerligt följa upp och förbereda eventuella beslut som kan bli aktuella tidigt under perioden -- innan nästa försvarsbeslut motiverar ett kommittéarbete. Inte minst det i propositionen aviserade arbetet kring flygvapnets omstrukturering kommer att höra till beredningens uppgifter. En annan fråga av lokal karaktär gäller samlokaliseringen i Värmland. Viss osäkerhet har rått avseende markförhållandena för samlokaliseringen i Värmland som föreslås av regeringen mellan I 2 i Karlstad och A 9 i Kristinehamn. Samlokaliseringen, som förutsätts ske till Kristinehamn, kräver, vilket inte framgår av propositionen, en utvidgning av befintligt övningsområde söder om Kristinehamn om ca 700 hektar. Detta ökade markbehov har inte redovisats. Såvitt jag kan förstå har redovisningen brustit så långt tillbaka i kedjan att också chefen för armén har varit obekant med markbehovet. Härav har följt att överbefälhavarens redovisning till regeringen, liksom regeringens proposition till riksdagen, saknat varje som helst redogörelse för markbehovet. Än mindre har det funnits någon redovisning av att utvidgningen förutsatts ske i känsligt miljöområde. Detta har utskottet funnit så otillfredsställande att man visserligen sagt att fusionen skall genomföras och att inriktningen skall vara att den genomförs i enlighet med propositionens förslag i Kristinehamn. Men om detta inte kan genomföras utan betydande avkall på beräknade övningsförutsättningar skall regeringen, enligt utskottets mening, ha fria händer att ändra lokaliseringsort i Värmland. Som ett ytterligare uttryck för utskottets tvivel anförs i betänkandet att beslut nu inte bör fattas om avveckling av etablissemanget i Karlstad. Avvecklingen skall i stället göras på den ort som skall lämnas efter det att ett slutligt ställningstagande har gjorts. Detta ger utskottet regeringen till känna. Likaså har utskottet gjort ett tillkännagivande som bygger på ett motionsyrkande från Hans Lindblad. Han har yrkat på att fria former skall tillämpas vid nedläggningen av I 14 i Gävle och P 6 i Kristianstad. Han har framhållit betydelsen av att förbandscheferna bör ha stor frihet att hantera avvecklingarna till såväl de anställdas bästa som till den kvarvarande förbandsproduktionens fördel. Jag tycker att detta är ett bra påpekande och att det bör göras ett tillkännagivande av detta. Jag anser att det bör vara möjligt att planerad förbandsproduktion fullföljs, samtidigt som personalens intresse för andra arbeten på andra arbetsplatser kan tillgodoses. Jag finner det ändå angeläget att framhålla att framför allt inryckta, men kanske också inkallade, värnpliktiga får fullfölja sin utbildning utan påverkan av förestående avveckling. Det är lätt att förstå att jag med detta vill undvika att en pågående utbildning avbryts. Det gjordes en gång i vintras när det gällde 5 månaders-värnpliktiga. Enligt min bestämda mening räcker det med en gång. Det var en gång för mycket. Fru talman! Då har vi kvar den livligt diskuterade frågan om vilken flygflottilj som skall avvecklas. Frågan är inte oviss inför omröstningen här i kammaren i kväll. Utskottet är, Ny demokrati undantaget, enigt i denna fråga. En del ledamöter från de lokala orterna i denna kammare kommer sannolikt att vara tveksamma. Som bekant föreslås i regeringens proposition att F 6 i Karlsborg borde läggas ned. Utskottsmajoriteten motsatte sig detta, och ställde därmed regeringspartierna inför ett 400--500 milj.kr. stort budgetunderskott. I den situationen valde regeringspartiernas företrädare att föreslå riksdagen nedläggning av F 13, vilket också föreslagits i den socialdemokratiska partimotionen. Jag kan inte undgå att peka på att detta i den Östgötadebatt som har utbrutit har framställts som ett totalt planlöst och helt oförutsebart förslag från utskottets sida. Detta är direkt felaktigt som beskrivning då det i överbefälhavarens underlag för försvarsbeslut 1992 i jämförbart ekonomiskt alternativ just föreslagits nedläggning av F 13 som enda förband. Försvarsutskottets andrahandsalternativ för lösning av frågan i den uppkomna situationen är således icke ogrundat, utan det är välgrundat. Jag anser att eventuellt duktiga kampanjmakare i Norrköping förbisett detta förhållande litet väl lättvindigt och skapat en opinion, som jag inte vet hur man skall hantera i händelse av att det blir en nedläggning i Norrköping. Har man undanhållit väsentliga fakta för ett så stort antal människor som slutit upp, får man stora bekymmer med avvecklingen av den kampanjen, men det är också ett Östgötaproblem. Fru talman! Vad har det då funnits för alternativ till regeringens proposition? I det socialdemokratiska partiets partimotion har lagts förslag i en relativt stor omfattning. Motionens huvudinriktning är att försöka lösa krigs och fredsorganisationens samt materielförsörjningens problem inom oförändrad ekonomisk ram. Det mest markanta draget i ett sådant alternativ är att arméns brigader minskas från regeringspropositionens 16 till 13 brigader. Ett betydande antal fredsförband har fått stryka på foten för denna låga och enligt mitt förmenande orealistiska nivå. Det harmonierar inte med den säkerhetspolitiska analys som vi gjort. Här har den socialdemokratiska gruppen dragit allvarliga felaktiga slutsatser. Med ett fullföljande av deras förslag skulle vi ha gett felaktiga signaler till omvärlden. Jag tycker mig kunna konstatera att den socialdemokratiska motionen visar att en lösning med oförändrad ekonomisk nivå inte är ett verklighetstroget alternativ. Fru talman! Jag vill gärna säga att Sture Ericsons i vissa avseenden patetiska inlägg hade ett märkligt drag över sig. Han började med att konstatera att regeringen hade lånat allt väsentligt från den gamla regeringens tankegångar. I logikens namn, Sture Ericson, hade det då varit lätt att vara nöjd och belåten med den utvecklingen. Men lika snabbt ramlar Sture Ericson in på att berätta att det krävdes 40 reservationer och ett betydande antal tillkännagivanden, vilket jag egentligen tycker är en logisk kullerbytta jämfört med det första konstaterandet. Någonstans måste sanningen finnas. Är det rent av så att Sture Ericson som företrädare för den socialdemokratiska gruppen helt enkelt är en dålig förlorare? Han har stått här i 20--25 minuter och sökt efter konfliktpunkter. Vi står nu inför ett beslut som inte kunde åstadkommas under den socialdemokratiska regimen. Resonemanget om en ubåtskommission bär samma prägel av kullerbytta. Det är ett halvt år sedan Socialdemokraterna lämnade Kanslihuset. Är det därefter som hemlighetsmakeriet har uppstått? Det är naturligtvis gamla surdegar från den socialdemokratiska tiden som skapar oro i den mån det över huvud taget finns någon. Det är inte särskilt väl genomtänkt. Jag tycker att det låter än mer ogenomtänkt när Sture Ericson vill erinra om att Roine Carlssons initiativ vad avser ökade medel var väl så stora som den nuvarande regeringens. Det finns sanning i det. Men den väsentliga skillnaden är, att försvarsbesluten då fattades med låga ekonomiska nivåer. När sedan den råa verkligheten satte kniven på strupen på försvarsministern kom han med en peng då och då. Den var dessutom icke alldeles obetydlig, precis som Sture Ericson säger. Skillnaden mellan den nuvarande och den gamla regeringens politik är att den gamla regeringen betalade när det blödde i organisationen och man inte hade en enda vecka kvar att vänta. Då klämde man fram pengar för ubåtsskydd och andra saker. Lika ofta lade man beställningar på olika saker, t.ex. ubåt 90 och haubits 77, utan att finansiera dem. Det är Roine Carlssons heroiska insats i detta sammanhang. Det överraskade mig att det åberopades som en tillgång vid detta tillfälle. Jag anser att regeringens proposition med det enligt mitt förmenande blygsamma, men mycket värdefulla, ekonomiska ramlyftet om 7.3 miljarder kronor inger förtroende därför att det är präglat av balans mellan mål och medel. Detta är mycket viktigt. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande. Fru talman! Låt mig tala med Catos ord: För övrigt anser jag att beridna högvakten bör ges möjligheter att verka vidare.

Fru talman! Jag borde kanske ha sagt att jag inte talade om den civila delen, då hade jag besparat Jan Jennehag att påpeka detta. Andra företrädare för regeringspartierna kommer att ta upp denna del, och det är inte så att vi förbiser den. Jag har då och då till företrädare för den civila delen av försvaret sagt att de har ett alltid återkommande problem. I förhållande till krigsorganisationens behov och intressen har de svårt att hävda sig. Om det faktum att jag inte tog upp den här delen i mitt anförande är ett uttryck för detta, må det så vara. Men vi återkommer till detta. Jan Jennehag nämner den föränderliga värld i vilken vi formulerar vår säkerhets och försvarspolitik och ytterst beslutar om vår krigsorganisation. Det verkar som om Jennehag inte har varit hemma och hört medias rapporter på ett tag. Den politiska situationen i Europa är i stort förändrad, något som sannolikt inte, som vi brukar uttrycka det, ger någon vidare trovärdighet till argumentet om risken för ett storkrig i vår närhet. Det är inte heller det vi har sagt. Men däremot har vi sagt att det finns en genuin osäkerhet avseende konflikter av olika slag, och det måste vi ha beredskap inför. Det pågår krig i Europa, Jan Jennehag, sedan månader tillbaka. Det finns en mycket stor osäkerhet i vårt stora östra grannland. Jag tycker inte att Jan Jennehag har någon vidare täckning för den bild han försöker skapa av att vi inte har hängt med i utvecklingen. Jag erinrade i mitt anförande om utförsbacken, som jag kallade det, för den ekonomiska utvecklingen när det gäller försvaret. Inte heller detta har Jan Jennehag velat ta till sig. Fru talman! Jag är inte övertygad om att Jan Jennehag tar till sig dessa synpunkter, men nu är de ändå upprepade en gång till. Vi har olika syn på detta. När Jan Jennehag började sitt anförande lät det som om det vore en del av ett politiskt testamente. Han erinrade om när partiet bildades 1917, och kanske fattas det bara en eller annan liten boksida innan partiet upplöses. Partiet påverkar för närvarande inte vare sig den svenska säkerhetspolitiken eller den svenska försvarspolitiken. Det är väl sanningen kring det testamente som lämnades alldeles nyss.
Fru talman! Jag vill kommentera de sista meningarna. Det är naturligtvis så. Jag tillstår att partiet har bekymmer. Det är inte roligt att få stryk. Det är inte trevligt att läsa i tidningarna att endast 2,9 % av befolkningen tycker att vår politik är bra. I den delen var det en ganska lättköpt poäng att peka på att vänsterpartiet har det kämpigt just nu. Men om vi skall återgå till säkerhetspolitiken, har just den traditionella säkerhetspolitiken; alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig, visat sig fungera under mycket skiftande förhållanden. Jag menar att det finns anledning att ta till sig detta och konstatera att den förmodligen kan komma att spela en positiv roll även i framtiden. Den gjorde det i 1870-talets Europa, och den gjorde det under första världskriget och tiden därefter, när vi hade parollen: Aldrig mera krig. Ingen kunde då heller föreställa sig att världen drygt 20 år senare skulle stå inför en ny förödande konflikt. Är det verkligen den säkerhetspolitiska analysen som är grunden till glidningarna och förändringarna när det gäller vår alliansfrihet och neutralitetspolitik, eller är det andra faktorer som gör det möjligt och i vissa delar av det svenska samhället önskvärt att ansluta oss till den europeiska unionen? Det finns konspiratoriska tankar i detta. Är det en slump att vi inte bara i dag utan också sedan en tid tillbaka kunnat läsa i massmedia att det minsann inte har varit så mycket bevänt med neutralitetspolitiken? Skall vi lära svenska folket att vi egenligen inte har haft en neutralitetspolitik, och vad finns det då för fara i att ändra den? Jag tror i och för sig inte på dessa konspirationer. Det finns tillräckligt med andra skäl som förklaring. Arkiv har öppnats, forskare råkar intressera sig för saker, och intresserar därmed också andra. Men visst har den traditionella neutralitetspolitiken visat sig hålla för mycket skiftande förhållanden, och den har i stort sett varit positiv för Sverige. Den har medfört att Sverige haft möjlighet att bidra positivt till fred och utveckling inte bara i vårt närområde utan också i andra delar i världen.

Herr talman! Tala om lågvattenmärken och personliga angrepp! Jag skall, i motsats till försvarsministern, försöka ta upp sakfrågorna. Försvarsministern började med att säga att det nu pågår en genomgripande omstöpning av försvaret -- den mest genomgripande modernisering som har skett efter andra världskriget och som borde ha skett tidigare. Ja, precis, Anders Björck, den borde ha kommit tidigare. Den allvarligaste kritiken som man kan rikta mot den socialdemokratiska försvarspolitiken under 80 talet är att den tog alltför stor hänsyn till Moderaternas krav på många brigader och många regementen. Det var det som var Carl Bildts huvudlinje i 1984 års försvarskommitté. Det har inte minst Hans Lindblad i många sammanhang påpekat. Då gällde det att slå vakt om alla brigaderna -- 29 stycken, om jag minns rätt. På den tiden var det politiska läget detta, att vi socialdemokrater inte förde försvarspolitik hand i hand med kommunisterna, utan vi såg alltid till att vi hade med oss något eller några av de borgerliga partierna. Följaktligen var det möjligt för Moderaterna och Carl Bildt att blockera en modernisering av försvaret, en neddragning av volymen, för att få pengar över för en höjning av kvaliteten. Det värsta man egentligen kan säga om Moderaternas försvarspolitik är att den skadade försvaret. Vi höll kvar en alltför stor organisation, och på det sättet fick vi inte pengar över för den nödvändiga moderniseringen. Anders Björcks stora bidrag till det svenska försvaret och försvarspolitiken, är just att han blev den person som fick leda reträtten från dessa ohållbara positioner, genom att helt enkelt över natten byta politik. Det skedde i oktober i fjol, då moderaterna övergav allt vad de tidigare sagt om 27 ytterligare miljarder m.m. De åkte runt i valrörelsen och lovade att behålla alla förband, och sedan anslöt de sig till den socialdemokratiska målsättningen och inriktningen för försvaret. Det är det som gör att den proposition som Anders Björck sedan lade fram, naturligtvis i tidsnöd -- det är väl en av förklaringarna --, i huvudsak sammanfaller med den proposition i försvarsfrågan som en socialdemokratisk regering skulle ha lagt fram om vi hade klarat valet litet bättre. Därför tycker jag att Anders Björck skall ha en eloge, för att han har tagit fighten med sitt eget parti -- inte minst med Arne Andersson -- och genomdrivit denna omläggning av den moderata försvarspolitiken. Och, handen på hjärtat, Anders Björck, inte som Cheney utan som Napoleon: titta ut över det svenska försvaret! Det är inte alls särskilt dåligt. Det räcker med att fullfölja de materielprojekt som vi socialdemokrater har startat. Det räcker med att fullfölja huvudlinjen, att ta andra steget mot en rejäl krympning. Ni protesterade vilt mot det första steget, men nu är det ni som svarar för det andra steget. Det är jag tacksam för.

Herr talman! Jag tackar Jan Jennehag särskilt varmt för betygsättningen av det jag sysslar med, ''god traditionell moderat försvarspolitik'' -- i all synnerhet som jag fick ett annat betyg av en tidigare talare här i kammaren. Jag kan försäkra kammarens ärade ledamöter att det i den frågan är Jennehag som har rätt. Sverige är ju ett litet land i ett känsligt område av Europa. Vi har ett utpräglat defensivt försvar. Vi deltar inte i några militärallianser. Vi hotar ingen -- det är en viktig skillnad gentemot länder som har en annan inriktning på sitt försvar. Denna vår försvarspolitik har när det gäller huvudinriktningen byggts upp i bred enighet -- det vill jag gärna säga.

Det farligaste som kunde hända vore om vi lät Sverige bli ett militärt vakuum. Det skulle, herr talman, inte få någon omedelbar effekt -- det skulle inte hända någonting i morgon eller i övermorgon -- men på litet sikt skulle det innebära betydande bekymmer och ett betydande risktagande. Det är därför som den här försvarspropositionen är en av de få propositioner som läggs fram i Europa -- möjligvis den enda -- där försvarsanslagen realt räknas upp.